Fru talman! Som förtroendevald är man representant för och utsedd av folket för att fatta kloka beslut. När jag tar emot studiebesök i riksdagen brukar jag säga att det naturligtvis går att leva sitt liv i korridorerna här, men om man bara gör det riskerar man att fatta ganska dåliga beslut. I stället bör man ta till sig de pusselbitar som finns tillgängliga, få så många intryck utifrån som möjligt och jämföra dem med torra propositioner, motioner och betänkandetexter och inte minst med den egna idén och visionen på det område man politiskt ansvarar för. Om man då tar på sig den här spanarblicken på området högskolan kan man till exempel ta del av det som händer i andra länder. Man kan ta del av vad Högskoleverket, Internationella programkontoret eller Riksrevisionen säger. Man kan lyssna på sektorn, träffa högskolor och universitet, de fackliga organisationerna som organiserar anställda i sektorn och man kan läsa deras facktidningar och debattinlägg. Och man kan träffa studenter, före detta studenter, blivande studenter och de som helt enkelt inte kom in och blev studenter. Allt det här förutsätter jag att vi som jobbar med de här frågorna gör. Vad är det då för bild som tonar fram i det här pusslet som läggs utifrån de här olika källorna? Först och främst att vi är ett litet kunskapsintensivt land som hela tiden måste ligga i yttersta framkant med en välutbildad befolkning om vi över huvud taget ska kunna konkurrera i en värld som är i full färd med att bygga ut sina högskolor och där en allt större andel av befolkningen skaffar sig en eftergymnasial utbildning. Ju fler som skaffar sig en högre utbildning i omvärlden, desto fler behöver ha det i Sverige. Det finns ett klockrent samband mellan grupper med hög utbildningsnivå och lägre arbetslöshet. Tio OECD-länder har redan en högre andel högskoleutbildade i åldern 25-34 år än Sverige. Globaliseringsrådet bekräftar också bilden av att efterfrågan på fler akademiskt utbildade kommer att öka med tanke på att vi blir en alltmer kunskapsbaserad ekonomi. Det blir också tydligt att det finns vissa brister i kvaliteten i den högre utbildningen. Det handlar om ett resursfördelningssystem som till viss del fungerar kvalitetsfrämjande, men som till viss del också motverkar hög kvalitet och effektivitet. Det handlar om brister i jämställdhetsarbetet, i studentinflytandet, i den breddade rekryteringen, i kopplingen mellan grundutbildning och forskning och i studenternas villkor i övrigt. Förutom levnadsstandarden, tryggheten och bostadssituationen poängterar studenter man möter att undervisningstimmarna är för få och att anknytningen till arbetsmarknaden ofta är dålig. Situationen blir särskilt kännbar för studenter från hem som inte är lika resursstarka och inte har samma kontakter på arbetsmarknaden som barn till föräldrar med högre utbildning och etablering på arbetsmarknaden ofta har. Det finns också problem med urvalet till högre utbildning. Antagningssystemet upplevs inte som effektivt, överblickbart, förutsägbart och rättssäkert. Meritpoängen försvårar. Varje förändring skapar nya orättvisor gentemot grupper som redan påbörjat sina studier utan att veta hur de skulle ha valt taktiskt. Fler unga studenter från studievana miljöer och universitetsstäder tränger undan äldre studenter från mindre orter och försvårar det livslånga lärandet. Detta hänger samman med turerna kring ifrågasättandet av dagens högskolelandskap. Utbildningsministern räknar med att verkligheten, med minskade ungdomskullar, kommer att uppmuntra lärosäten att gå samman, men än så länge använder han budgetverktyget och ger små och medelstora högskolor mycket sämre möjligheter att utvecklas genom förlorade examenstillstånd som får direkt genomslag. För kvaliteten totalt innebär det att en del lärosäten, som faktiskt är föredömen vad gäller anknytning till arbetsmarknaden, extern finansiering, breddad rekrytering och studentinflytande, får betydligt sämre villkor. Dessutom får det konsekvenser för arbetskraftsförsörjningen vad gäller till exempel lärare och sjuksköterskor i respektive region. Fru talman! Frågan är då vad man kan dra för slutsatser av detta pussel. Och det är nu vi kommer till de stora skiljelinjerna i vår högskolepolitik. Som socialdemokrat drar jag slutsatsen att vi måste ha mycket högre ambitioner vad gäller andelen som avslutar eftergymnasiala studier. Vårt mål är att minst 50 procent av 30-34-åringarna ska ha avslutat en minst tvåårig eftergymnasial utbildning, högskola eller yrkeshögskola, år 2020. Jag drar slutsatsen att vi måste använda våra mänskliga tillgångar bättre. Som det lilla kunskapsintensiva land vi är, och vill vara, måste vi ta till vara på alla begåvningar som finns här. Det finns inga skäl att hålla tillbaka någon, utan alla ska få möjlighet att förverkliga sina studiedrömmar och nå så högt som det över huvud taget är möjligt. Det innebär att vi måste ha skyhöga förväntningar på alla barns förmåga så snart de sätter sin fot i förskolan och rakt igenom hela skolsystemet. Det innebär också att vi måste bygga bort alla trösklar i utbildningssystemet, såsom meritpoängen, Björklunds gymnasieskola light och nedrustningarna inom vuxenutbildningen. Det kan inte vara så att det är tre gånger vanligare att barn till högskoleutbildade föräldrar har förmågan att läsa vidare jämfört med barn till föräldrar med gymnasieutbildning. Det måste ha hänt något på vägen som gör att de inte gör det. Meritpoängen, som vissa moderna språk numera ger, får också helt andra absurda konsekvenser som att hörselskadade tvingas välja mellan att läsa teckenspråk och bli mer delaktiga i sin omvärld och att läsa ett språk som ger meritpoäng och därmed möjlighet att komma in på sin drömutbildning. Och de som har läst språk och har högre betyg från tiden innan meritpoängen infördes konkurreras ut av personer med lägre betyg som har läst exakt samma språk senare. Jag drar också slutsatsen att vi behöver öka kvaliteten på landets högskolor. Det handlar om att tillföra resurser för att öka antalet lärarledda timmar och mer tid för studenter att träffa sin handledare, fler disputerade lärare, speciellt inom humsam. Det handlar om att justera resursfördelningssystemet så att det får större legitimitet i sektorn och lägger mer fokus på utbildningarnas kvalitet och genomförande och mindre på att mäta kvaliteten på själva studenterna. Det handlar om att tydligare knyta högskolors utbildningar till det arbetsliv som ska suga upp studenterna efter examen. Det kan också handla om att tydligare stötta lärosäten i arbetet med breddad rekrytering, jämställdhet och mångfald. När det gäller högskolelandskapet drar jag slutsatsen att det måste bli slut på hycklandet och svälta räv-leken. Efter alla kraftfulla förändringar i högskolesektorn som skett på 2000-talet utan att konsekvenserna av dem har följts upp tillräckligt är det helt enkel kanske dags att sätta sig ned och utreda högskolans framtida lokalisering, titta på kopplingen mellan utbildning och forskning, finansieringen och den strategiska inriktningen för att trygga framtida konkurrenskraft och kompetensförsörjning i hela landet. Fru talman! Regeringen och utskottets majoritet drar andra slutsatser än vi. Regeringens ambitioner för framtiden är så lågt satta att vi redan nu lever upp till målen med råge. Regeringen säger att det räcker med att mellan 40 och 45 procent av 30-34-åringarna har en eftergymnasial utbildning trots att nästan 44 procent har det redan i dag. Regeringen skulle alltså vara nöjd även om vi backade 4 procent. Snacka om låga förväntningar och om att backa in i framtiden och riskera att stå handfallen inför en omvärld som ställer allt högre kompetenskrav! I stället för att skjuta till resurser för högre kvalitet och satsa på fler undervisningstimmar eller bättre arbetsmarknadskoppling väljer regeringen att flytta runt pengar i systemet och därmed kalla samma pengar som universiteten redan har fått för en kvalitetssatsning. Regeringen tricksar med meritpoäng och regler för antagning till högskolan så att det blir hart när omöjligt att planera sina studier och så att grupper som inte gjort de rätta valen från början missgynnas. Förutom det faktum att de som kommit direkt från gymnasiet slår ut äldre motiverade studenter och knappast lever upp till målet om livslångt lärande påverkar det dessutom kvaliteten på högskolorna som får alltför homogena grupper. Därtill ökar det naturligtvis den sociala snedrekryteringen. Det är kanske inte så konstigt att ambitionerna är låga. När Björklund får en öppen fråga om hur hans drömskola ser ut om tio år väljer han att trycka på betyg från fjärde klass och en ännu mer avskalad gymnasieskola som inte rustar någon för en framtida arbetsmarknad hur den än kommer att se ut. Regeringen motsätter sig en utbyggnad av antalet högskoleplatser och låtsas att de väljer kvalitet framför kvantitet. Det gör de inte. Faktum är att valet inte ens står mellan kvantitet och kvalitet i den högre utbildningen eller i utbildning på någon nivå alls för den delen. Valet står snarare mellan en investering i fler utbildningsplatser och högre kvalitet i utbildningen eller billigare pommes frites på närmaste snabbmatskedja. För oss är det valet enkelt. Vi vet att kunskap är makt och att utbildning ger frihet. Kunskapens värde devalveras inte för att man är många som delar på den, snarare tvärtom. Samhället och varje individ vinner på att utbilda sig, ur alla perspektiv. Anställbarheten ökar. Man blir bättre på att bevaka sina demokratiska rättigheter. Man får högre levnadsstandard och bättre hälsa, och studier leder ofta till personlig utveckling. Kort sagt, mer kunskap och utbildning leder till större individuell frihet. Varför väljer regeringen medvetet bort något som kunde ha lett till ökad individuell frihet för många fler och som dessutom gör att Sverige som nation riskerar att halka efter? Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar för tids vinnande bifall bara till reservationerna 4 och 23.

Fru talman! Sveriges högskolor och universitet ska präglas av kvalitet, mångfald och tillgänglighet. Ett samhälle i ständig utveckling behöver en väl fungerande utbildning. Med en hög kvalitet i den högre utbildningen redan på grundnivå läggs grunden för ett nyfiket kunskapssamhälle. Miljöpartiet vill se en utveckling där högskola och universitet går från en sluten akademi till en öppen högskola. Den svenska högskolan har byggts ut kraftigt de senaste 10-20 åren. Detta har skett genom att antalet utbildningsplatser ökat. Tyvärr har satsningen på kvalitet uteblivit. Sverige behöver en livskraftig och högkvalitativ forskning, och en förutsättning för det är att grundutbildningen förbereder studenterna för såväl arbetsmarknad som högre studier. Miljöpartiet menar att Sveriges högskolor och universitet är i behov av flera tydliga kvalitetssatsningar. Den lärarledda undervisningen uppgår i vissa fall bara till fyra timmar per vecka inom en del ämnen, och andelen internationella studenter minskar som en följd av regeringens politik. Aldrig någonsin tidigare har så få sökt till lärarutbildningen och så många hoppat av. Det är inte bara det att få har sökt till lärarutbildningen, utan det är en hel del som har kommit in men aldrig använt sig av platserna. Vid Uppsala universitet har man på ett av programmen endast tolv lärarstudenter, och det är ju ett stort lärosäte. Så här ser det ut på väldigt många lärarutbildningar. Det kommer inom en snar framtid att bli ett problem. Dessutom har regeringen sjösatt en otydlig reformagenda som hotar de mindre och mer regionala högskolorna. Miljöpartiet är kritiskt till den politik som regeringen för som medför nedskärningar och omfördelningar av medel från mindre och regionala högskolor till större lärosäten. Vi har besökt mindre högskolor, och alla har tagit upp den här frågan. Ska Sverige ta vara på sin innovationskraft behövs en bred kompetensförsörjning och en högre utbildning av hög kvalitet i hela landet. Fru talman! Ett antal styrelseordförande från högskolor och universitet skrev för en tid sedan i Göteborgs-Posten att man lite förenklat skulle kunna säga att vi håller på att få ett helt nytt högskolelandskap endast på basis av ett budgetbeslut. Omgivningen har huvudsakligen informerats via debattartiklar av och intervjuer med utbildningsministern i olika medier, men inget utredningsarbete har gjorts och inget organiserat samtal med sektorns företrädare och dess intressenter har förts. Alltså har inget av det som normalt borde föregå så stora förändringar som utbildningsministern och regeringen nu sammantaget signalerat skett. Vi ser till skillnad från regeringen ett fortsatt behov av mindre, regionala högskolor. Samhällsutvecklingen kräver det. Det livslånga lärandet kommer att spela en allt större roll. Behovet av kompetensutveckling är tydligt, och Högskoleverkets senaste rapport om studenternas studiemönster visar att 40 procent av tidigare studenter återvänder för påbyggnad. Då kan vi inte bara ha ett fåtal stora universitet placerade i Sveriges storstäder. Det måste vara nära till kompetensutvecklingen både för individer och för företag. Fru talman! Studenterna gör en stor investering både i tid och i pengar när de väljer att utbilda sig och har rätt att förvänta sig att få en utbildning av hög kvalitet. Genom att förbättra sociala villkor ökar förutsättningarna för fler att studera, prestera bättre och nå högre resultat. Regelverken måste underlätta för människor att utnyttja sin potential. Deltidsstudier kan vara ett utmärkt sätt att komma tillbaka till studier efter en tids heltidssjukskrivning. Dagens situation där människor som har kapacitet att studera på deltid tvingas in i heltidssjukskrivning är orimlig. Miljöpartiet vill genomföra nödvändiga förändringar i regelverket för att möjliggöra för den som är halvtidssjukskriven att studera på halvtid. Den lärarledda tiden måste öka i högre utbildning. Ungefär 40 procent av heltidsstudenterna uppger i dag att de har nio timmar i veckan eller mindre av lärarledd undervisning. Många studenter har så lite som fyra timmar i veckan med en lärare på universitetet. Miljöpartiet vill i ett första steg att alla studenter får en genomsnittlig lärarledd undervisningstid om minst tio timmar i veckan i grundutbildningen. För detta anslog vi i höstas 3 miljarder kronor i budgeten. Vi kommer att fortsätta att ge förslag för riktiga kvalitetssatsningar. Jag kommer att teckna den sista meningen, och för att den ska gå fram i mikrofonen kommer jag att tala också, vilket man vanligtvis inte gör, men jag gör det i dag som ett undantag. Teckenspråk ger meritpoäng till högskolor och till universitet precis som andra moderna språk. Det är en seger för teckenspråket. I detta anförande instämde Jan Lindholm .
Fru talman! Vi har i dag att ta ställning till en rad motionsyrkanden om högskolan från den allmänna motionstiden. Jag vill inledningsvis yrka bifall till en hel del reservationer, nämligen 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22 och 31. Det är Sverigedemokraternas övertygelse att Sveriges möjligheter att också i framtiden konkurrera i en alltmer globaliserad värld är beroende av förbättringar inom utbildningsområdet i allmänhet och inom den högre utbildningen i synnerhet. Vi ser med oro på att resurstilldelningen till den högre utbildningen urholkats de senaste 20 åren, vilket lett till färre timmar lärarledd undervisning och större undervisningsgrupper. Lärare vittnar samtidigt om obetald arbetstid, och arbetsgivare vittnar om svårigheter med att behålla kompetent personal. Vi kan inte acceptera denna kvalitetsförsämring av den högre utbildningen. Därför har vi valt att skjuta till en hel del medel för att försöka åtgärda situationen. I vår senaste höstbudget, men också i vår kommande vårbudget, skjuter vi till drygt 11 miljarder kronor åren 2012-2015 för att försöka åtgärda bristerna enligt Grundbultens beräkningar. Fru talman! Detta är en viktig del i Sverigedemokraternas strävan för att höja nivån på Sveriges utbildningssystem och komma till rätta med den bristande matchningen på arbetsmarknaden. Det är något som jag berört flera gånger från denna talarstol och tänkte kort beröra det även i dag. Jag tycker nämligen att det är ett huvudproblem. Jag anser att det är en självklarhet att högre utbildning också ska leda till arbete. Vi menar att det måste ske en effektivisering bland högskolorna för att matcha utbildningsutbudet mot näringslivets behov av kompetens. Frågan om anställbarhet för studenter som genomgår en utbildning på högskola eller universitet är mycket viktig, inte minst med tanke på att samhället satsar mer än 40 miljarder kronor på denna verksamhet årligen. Till detta kommer forskningsanslag på drygt 7 miljarder kronor. Dessutom är högskoleutbildningens kvalitet och effektivitet oerhört viktig för Sveriges fortsatta välstånd och konkurrenskraft internationellt sett. För att kunna bedöma de examinerade studenternas framgång på arbetsmarknaden efter avslutade studier menar vi att det krävs en ordentlig uppföljning av lärosätena och deras studenter. Enligt Riksrevisionen finns det betydande brister i lärosätenas anpassning till aktuell arbetsmarknad och dess behov men också i den uppföljning man bedriver. Det är dock inte bara Riksrevisionen som pekar på brister vad gäller högre utbildningars och kursers relevans för arbetsmarknaden. Undersökningar genomförda av Svenskt Näringsliv och Sveriges Ingenjörer bekräftar att det som Riksrevisionen tar upp stämmer. I motion Ub508, reservation 10, föreslår vi en rad åtgärder vilka syftar till ökad anställningsbarhet efter avslutad utbildning. Det handlar om bättre uppföljning från lärosätenas sida, ökat samarbete och ökad dialog med företag samt en tydligare högskolelag i frågan. Utöver detta - även det har jag berört flera gånger tidigare - avsätter vi betydande resurser till Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom denna riktade satsning på yrkeshögskolan menar vi att vi gör det mycket lättare både för företagen att anställa och för våra ungdomar, liksom för äldre som vidareutbildar eller omskolar sig, att få en utbildning som leder till arbete. Det är viktigt. Fru talman! Jag vill, när jag har chansen, slå ett slag för nordisk språkförståelse och lyfta fram motion Ub486, reservation 21. Det framkommer nämligen i Nordiska ministerrådets handlingsplan för nordiskt kulturellt samarbete från 1988 att den fundamentala förutsättningen för det nordiska kultursamarbetet är språkförståelsen mellan de nordiska länderna. Trots detta visar det sig att språkförståelsen mellan de nordiska länderna blivit sämre, och inte bara sämre utan mycket sämre. Ett exempel på det är när Ungdomens Nordiska råd hösten 2008 beslutade att övergå till att använda engelska som arbetsspråk sedan man konstaterat att ledamöternas förståelse av de nordiska språken var så dålig att en effektiv kommunikation på de nordiska språken inte var möjlig. Man kunde helt enkelt inte förstå varandra. Detta är djupt olyckligt. Jag ser med stor oro på att språkförståelsen mellan de nordiska länderna har försämrats, vilket i förlängningen är ett hot både mot den gemensamma nordiska identiteten och mot tanken på en integrerad nordisk arbetsmarknad. Anna Helga Hannesdóttir, filosofie doktor och lektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, föreslår bland annat att kunskap om grannspråk, som hon kallar det, och grannspråksundervisning ska införas som krav i examensordningen för lärarexamen med inriktning på svenskämnet. Det tror jag kan vara ett sätt att angripa problemet. I motionen föreslår jag att regeringen tillsätter en utredning med syfte att presentera konkreta förslag på hur den nordiska språkförståelsen ska kunna förbättras. Jag anser att det är ett angeläget problem som vi omedelbart borde ta tag i. Låt mig avslutningsvis konstatera att samtliga partier är positiva till att höja statusen för teckenspråket, vilket naturligtvis är oerhört glädjande.

Fru talman! Vänsterpartiet har inte varit anhängare av meritpoängsystemet. Vi tycker att det är sorterande och kräver medvetna val av elvaåringar. Vi vet att valen kanske inte är särskilt medvetna när man är så ung. Det faller mycket på vilka föräldrar man har, vilket ökar på de stora skillnaderna som vi redan i dag ser i den svenska skolan. Om man över huvud taget ska ha ett meritpoängssystem och premiera språkkunskaper vid antagning till gymnasieutbildning och till högskolan anser vi att det inte ska missgynna eleven som studerar teckenspråk eller modersmål. Kunskaper som eleven tillägnat sig genom studier i teckenspråk eller modersmål ska naturligtvis vara meriterande på samma sätt som moderna språk. Det är mycket positivt att ett enigt utskott nu står bakom att teckenspråk ska likställas med moderna språk när det gäller meritpoäng. Jag hoppas givetvis att även utskottet, och kanske till och med regeringen, snart kommer till insikt om att kurser i modersmål också ska ge meritpoäng, på samma sätt som kurser i moderna språk. Det skulle höja statusen för ämnet men också stärka de elever som i dag har ett annat modersmål men tvingas välja bort det för att det inte ger meritpoäng. Fru talman! De nya avgifterna på högskolan utestänger en stor grupp studenter samtidigt som behovet av spetskompetens och internationalisering aldrig varit större. Dessutom hotas vissa tekniska utbildningar när antalet utomeuropeiska studenter nu minskar drastiskt. Den högre utbildningen är central för Sveriges samhällsutveckling och för vår internationella konkurrenskraft. För Vänsterpartiet är rätten till utbildning en grundläggande rättighet. Högre utbildning måste vara en del av samhället och vara tillgänglig för alla. Därför anser vi att den svenska utbildningen ska vara avgiftsfri för alla. Regeringen måste vidta de åtgärder som behövs för att förhindra de svåra konsekvenser som avgiftsreformen har bidragit till - innan det är för sent. Det minskade antalet internationella studenter hotar inte bara utbildningarnas internationalisering utan också deras bredd. Det finns en risk att många utbildningar inte längre kommer att kunna erbjudas. Masterutbildningarna och vissa tekniska utbildningar är särskilt hotade. Denna utveckling är inte bara ett hot mot Sveriges möjligheter att uppfylla åtagandena i Bolognaöverenskommelsen utan också mot Sveriges framtida kompetensförsörjning. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 25 och 30.

Fru talman! Jag ska här göra ett uttalande och uttrycka en viljeinriktning, som jag vet kommer att nå 100 procent enighet i kammaren. Vi vill nämligen ha världens bästa skola. Vi vill också ha världens bästa högre utbildning. Det tror jag naturligtvis alla ställer upp på. Dessa två saker hänger intimt ihop med varandra. Det är därför regeringen och allianspartierna under flera år har arbetat med nya reformer och ramverk som nu finns på plats för att skapa en bättre skola. Vi har återupprättat kunskapskraven i skolan. Det tror vi är av vikt för att få en bättre högre utbildning. När jag kom in i utbildningsutskottet frågade jag mig först vad grundkurserna på högskolor och universitet var för något. De fanns inte på min tid. Jo, de fanns för att man behövde komplettera sina gymnasiestudier. Det är en skymf mot den högre utbildningen att denna komplettering över huvud taget behövs. Det ska naturligtvis åtgärdas i framtiden. Man kan då ställa sig några frågor. Varför världens bästa högre utbildning? När och hur? Det ska jag strax återkomma till. Det sker ett enträget arbete på berörda myndigheter och ute på universitet och högskolor för att vi ska få en så bra utbildning som möjligt. Med hjälp av ökad autonomi, ökad konkurrens och flexibilitet ökar vi möjligheterna till höjd kvalitet. Det har kommit en rapport från Riksrevisionen som pekar på att detta till vissa delar kan vara kontraproduktivt. Vi stiftar lagar i landet, regeringen styr riket och regeringen styr med hjälp av myndigheter som kontrollerar att allt blir som det är tänkt att det ska vara. Vi ser inte något oroväckande i att Riksrevisionen lägger fram en sådan rapport. Snarare gör de ett gott jobb. Varför är det viktigt? Det är naturligtvis viktigt att Sverige står sig bra i internationell konkurrens. Det är av oerhörd vikt att vi får stora, nya framväxande företag som kan ge våra medborgare jobb även i framtiden. Om vi tittar på de riktigt stora uppfinningarna och innovationerna i svensk företagshistoria kan vi se att många av företagen är över hundra år gamla. Om vi tittar på en del andra länder, till exempel USA, ligger genomsnittsåldern för de stora företagen på 10-15 år. Den bilden måste vi naturligtvis förbättra. Hur ska detta gå till? Jo, det är genom att staten till en del styr via sitt resursfördelningssystem, att vi gör kontinuerliga mätningar av kvaliteten och med hjälp av autonomireformen, det vill säga att högskolorna i högre utsträckning får styra sig själva. Vad är syftet med högre utbildning? Det är naturligtvis bildning. Det ska vi inte glömma bort, även om vi vill att alla ska vara anställbara. Men vi vill ha en högre utbildning i samhället. Precis som har nämnts i talarstolen tror vi att utbildning leder till ökad frihet och valfrihet för de enskilda människorna. Vi kan alla ställa upp på att det är bra med utbildning. Vi ska också - om någon läste ledaren i Svenska Dagbladet för ett par veckor sedan - betänka att det inom vissa områden kan ske en överutbildning. Man pekade på att företagen ibland frågar efter gymnasieekonomer och gymnasieingenjörer, men alltför många vill utbilda sig till civilingenjörer och civilekonomer. Det här kan vi naturligtvis åtgärda med hjälp av ett flexibelt och vaket system. Det är bra med fokus på yrkesutbildningar och spetskunskap, men vi får inte heller glömma tvärvetenskaplig utbildning och forskning. Ett annat bekymmer som har gällt våra studenter är att medelåldern för inträde till högre utbildning har varit hög, likaså har många tagit god tid på sig. Här har vi glädjande nog sett sjunkande tal vad gäller både inträdesålder och genomströmningshastighet. Det är naturligtvis också av vikt för en god samhällsekonomi. Vad gäller då för våra högskolor i landet? Det snackas mycket hit och dit. Vilka ska vara kvar? Ska några slås ihop? Ska några läggas ned? Jag ska en gång för alla, även om jag inte sitter i regeringen, säga att regeringen inte har för avsikt att lägga ned några högskolor alls. Däremot är kvaliteten av vikt i fråga om vilka som bör ha ökad eller minskad verksamhet, men detta är upp till dem själva. Medel finns avsatta i budgeten för dem som vill söka närmare samarbete och kanske till och med samgående. Jag vänder mig även till de eventuella rektorer som tittar på debatten i tv:n; regeringen har inte för avsikt att lägga ned några högskolor alls. Regeringen avser också att ta fram en justerad och förbättrad resursfördelningsmodell som ökar samverkan mellan högskolor och det kringliggande samhället. Vi tror att det är av största vikt. Detta är också mycket viktigt för de små högskolorna runt om i landet. Fru talman! Jag är glad över att det, trots allt, i de stora frågorna finns en samsyn. Det är av största vikt att de miljarder som läggs på området används på ett optimalt sätt. Vi ligger fortfarande i topp i världen. Vi satsar oerhört mycket pengar - nästan mest i världen - men vi får inte ut riktigt lika mycket. Det ska vi diskutera så småningom i debatten om forskning och innovation. Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! I betänkandet behandlas 115 motionsyrkanden om högskolan från den allmänna motionstiden 2011. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna. Jag kommer främst att ta upp kvalitetssatsningar, jämställdhet, teckenspråk samt vissa satsningar. I fredags hade jag tillsammans med FP-kolleger möjlighet att besöka Linköping, och det var ett väldigt spännande besök. Där har högre utbildning, forskning, medicin och teknik tillsammans skapat en inspirerande miljö. Vi kunde genom speciella glasögon se hjärtan i 3D och ett specialutvecklat bord med den senaste tekniken för analys och diagnostisering, titta i mikroskop, lyssna och lära. Det var forskning och utveckling i framkant - otroligt spännande! För att Sverige ska kunna klara den internationella konkurrensen krävs utbildning och forskning i världsklass. Vi har tidigare framhållit detta och vill återigen understryka vikten av Sveriges utbildnings och forskningsresurser för att stärka den internationella konkurrenskraften. Vi behöver fortsätta att utvecklas som en ledande utbildnings och forskningsnation. Herr talman! Jag kommer att återkomma mer explicit om forskningen i nästa debatt. Frågor om högskolans kvalitet och utveckling är angelägna och viktiga. Högskolan är, tillsammans med universiteten, en av de största statliga sektorerna. Det handlar om stora belopp, uppemot 40 miljarder. Huvuddelen är offentliga finansiärer, det vill säga skattemedel som går till dessa satsningar. Omfattande satsningar på ökad kvalitet i utbildningarna har också gjorts sedan förra mandatperioden. Det låter inte alltid så i debatten, men det är viktigt att nämna. Satsningarna pågår alltjämt. Herr talman! Jag tänkte passa på att ta upp några av de satsningar som görs. År 2007 satsades 120 miljoner kronor för att höja ersättningsnivåerna till utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Under 2008 satsades ytterligare 240 miljoner kronor för att höja kvaliteten i utbildningen. Förstärkningarna syftade bland annat till att öka undervisningstiden. I budgetpropositionen för 2011 presenterade regeringen en höjning av grundutbildningsanslagen på inledningsvis 200 miljoner kronor 2012 och därefter ytterligare 200 miljoner kronor från och med 2013 i form av höjda ersättningsbelopp per helårsstudent inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. För att stärka kvaliteten i utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap krävs enligt regeringen fortsatta insatser. Regeringen beräknar därför en kvalitetssatsning om ytterligare 400 miljoner kronor 2013 genom höjda ersättningsbelopp för dessa områden. Herr talman! Det känns viktigt att ta upp de här satsningarna på grund av att det i debatten ibland låter som att det inte görs tillräckligt och inte görs någonting alls. Men det görs väldigt mycket. Vad gäller frågor om resurstilldelningssystemet vill jag också nämna några specifika satsningar. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen ska påbörjas 2013 och beräknas då omfatta 95 miljoner kronor. Dessa medel kommer att baseras på utbildningsutvärderingar genomförda av Högskoleverket till och med sommaren 2012. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen är avsedd att vara fullt utbyggd 2015 och beräknas då omfatta 295 miljoner kronor årligen. Herr talman! Riksdagen och regeringen har ansvaret för övergripande mål, lagar och förordningar samt att fördela resurser och avsätta resurser till verksamheten. Högskolor och universitet har en hög grad av självständighet för att också leda sin verksamhet och utveckla den. Den här rollfördelningen är viktig att nämna. Jag ska nu nämna någonting om ett annat viktigt område, förutom de satsningar som görs, och det är jämställdheten vid universiteten. Delegationen för jämställdhet i högskolan har avlämnat sitt betänkande Svart på vitt - om jämställdhet i akademin . Förslagen i betänkandet är under beredning. Det finns flera uppdrag på området. Regeringen har uppdragit åt Högskoleverket att följa upp hur jämställdheten vid universitet och högskolor har utvecklats till följd av lärosätenas ökade frihet och självbestämmande i fråga om läraranställningar från och med den 1 januari 2011. Regeringen uppdrar åt Högskoleverket att under perioden 2011-2013 ta emot slutredovisningar av projekt som har bedrivits med stöd från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Högskoleverket ska med utgångspunkt i delegationens betänkande samt projektens slutredovisningar sammanställa, analysera och på lämpligt sätt sprida erfarenheterna av delegationens samlade projektverksamhet. Uppdraget ska redovisas i två separata rapporter till Regeringskansliet senast den 1 april 2014. Vad gäller teckenspråk och meritpoäng kan vi konstatera att vi har ett enigt utskott. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om meritpoäng för teckenspråk. För att inte missgynna de elever som väljer att studera teckenspråk på avancerad nivå i gymnasieskolan bör ämnet enligt utskottet likställas med moderna språk i fråga om meritpoäng. Förutom det finns det andra språk som omnämns i betänkandet. Språkkunskaper är viktiga för ett litet land som Sverige, inte minst för konkurrensförmågan i det globala samhället. Det är viktigt. Jag skulle vilja ta upp en satsning som har presenterats i veckan vad gäller nordiska språk. Det är satsningen på finska, som är ett nationellt minoritetsspråk, som vi kunde ta del av i måndags. Det berör 600 000, som tillhör den gruppen nationella minoriteter. Det är också viktigt och intressant. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att en välutbildad befolkning är en viktig förutsättning och målsättning för att Sverige i fortsättningen ska utvecklas som en tillväxt och välfärdsnation. För det är ett utbildningsväsen av hög kvalitet av alldeles avgörande betydelse.

Herr talman! Du och Jan Björklund är naturligtvis inte samma person. Men ni tillhör trots allt samma parti - det är er utbildningsminister. Då vill jag fråga dig: Varför har ni så låga ambitioner för Sverige att ni sätter mål för andelen med eftergymnasial utbildning som vi redan lever upp till, dessutom med god marginal? Hur ska vi då kunna konkurrera i framtiden, när allt fler länder får allt högre andel högutbildade som konkurrerar med oss om arbeten?
Fru talman! En oerhört viktig del av satsningarna handlar om kvalitet. Jag noterade också att Louise Malmström nämnde det i sitt eget anförande. Det handlar om att satsa på kvalitet och se till att även de som satsar på att utbilda sig får den absolut bästa utbildningen. Vi menar att det finns all anledning att se över kvalitetsfrågorna. Vi har också tidigare i debatten hört att Sverige avsätter betydande belopp just för att många ska ha möjlighet att utbilda sig vidare genom eftergymnasiala studier. Det jag ibland kan sakna från Socialdemokraterna är konkreta förslag på kvalitet. Vad är socialdemokratins svar på frågan om hur vi ska få bästa möjliga utbildning och skapa förutsättningar för dem som studerar att kunna konkurrera i det globala samhället? Hur ser Socialdemokraterna rent konkret på den frågan? Svaret lyser med sin frånvaro, men jag hoppas att Louise Malmström kan svara på den frågan. Utbildning är viktigt för Folkpartiet. Det handlar om att erbjuda många möjligheter att komma in och studera. Mängder av satsningar är gjorda. Nu gäller det också att fokusera på kvalitet.
Fru talman! Jag tycker att det är dumt att ställa kvalitet och kvantitet mot varandra. Det finns ingen sådan motsättning. Ett bra sätt att börja arbeta med kvalitetsutveckling är att se över och förbättra det kvalitetsutvärderingssystem som finns i dag. Senast i dag fick utvärderingssystemet för högre utbildning underkänt av den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen EMQA. Skälen är desamma som vi har anfört vid ett flertal tillfällen och som sektorn har anfört: Det finns så allvarliga brister i upplägget av utvärderingarna och i Högskoleverkets självständighet att Sverige nu riskerar att uteslutas från kvalitetssäkringsarbetet i Europa. Att ta till vara det sektorn har sagt tidigare är ett bra sätt att arbeta vidare med högre kvalitet inom utbildningen. Har du någon kommentar till det som har kommit i dag i medierna om att vi underkänns av EMQA? Det undrar jag också.
Fru talman! Kvalitetsfrågorna är oerhört viktiga. I utskottet har vi också kunnat ta del av flera rapporter. Frågan är då hur vi ser till att få till stånd satsningen på kvalitet. Jag har räknat upp några av de viktiga delarna. Det handlar exempelvis om resursförstärkningar som är beslutade. Det handlar om på vilket sätt man ska mäta kvalitet, vilket vi har haft uppe i flera debatter tidigare. Det handlar om att ge möjligheter till de universitet och högskolor som finns att vässa sina profiler och genom samverkan kunna bli mycket bättre på vad man har att erbjuda. Det handlar också om att se till att de som studerar på våra universitet och högskolor kommer med en bra utbildning från grunden. Ofta när man är ute och åker och träffar företrädare kan man konstatera att en del av de studerande som i dag finns på universitet och högskolor hade behövt ha med sig bättre grundkunskaper redan från grundskolan och gymnasium. Utbildningspolitik handlar om allt från förskola till högre utbildning. Genom att göra satsningar på varje delmoment kommer också kvaliteten att öka. Men det är inte bara en sak som man ska göra utan flera. Jag har här i debatten i dag bara berört några av alla exempel. Vi har all anledning att i kommande debatter återkomma till hur de satsningarna i slutändan påverkar kvaliteten på högre utbildning.

Fru talman! Ska Sverige fortsätta att vara ett öppet, innovativt och rikt land där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar, nå sin fulla potential eller göra en klassresa krävs en väl utbyggd högre utbildning tillgänglig för alla och väl representerad i hela landet. På många sätt har vi i dag en bra högre utbildning. Vi har starka lärosäten runt om i landet, och det ska vi vara stolta över. I den internationella konkurrensen och i denna tid av globalitet är det dock livsfarligt att slå sig till ro. Svensk högre utbildning är bra men ska bli bättre. Vi befinner oss också på en resa mot just vassare högre utbildning i Sverige. Till stor del handlar - och kanske framför allt handlade - detta arbete om att bryta med den gamla politiken. I Socialdemokraternas Sverige blev platserna inom den högre utbildningen fler, men de finansierades hela tiden inom ram, det vill säga man utökade antalet platser men sköt inte till extra pengar. Resultatet av detta blev att det som nu kallas heltidsstudier ibland bara innebar ett fåtal lärarledda timmar i veckan, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap. Med Alliansen vid rodret har vi påbörjat resan mot högre kvalitet i den högre utbildningen. I flera steg har vi höjt och höjer ersättningarna. Föregående talare har gått in på detta ämne lite mer ingående. Men vi kan konstatera att vi år 2013 jämfört med år 2011 kommer att ha höjt ersättningarna till humaniora och samhällsvetenskap med 800 miljoner. Svenska studenter, inte minst de som studerar dessa ämnen, kan vara trygga i att vi har en regering och en politik som sakta men säkert stärker kvaliteten i utbildningen och undervisningen. Det var inte länge sedan motsatsen var fallet. Fru talman! Jag och Centerpartiet tror också att det behövs en större interaktion mellan högre utbildning, forskning och det omgivande samhället. Det kommer jag att gå in på i mitt anförande i nästa debatt om forsknings och innovationsfrågor. Ett gammalt centerförslag när det gäller just den högre utbildningen på det här området är att skapa ett koncept som vi kallar studentmedarbetare, som debattörer från andra delar av Alliansen har plockat upp och gjort till sitt. Om vi kan bidra till att hitta upplägg där man naturligt och på ett ännu bättre sätt än i dag kan varva studier och arbete, då är mycket vunnet. Vi är övertygade om att en större integration mellan lärosäten och arbets och näringsliv är till gagn för såväl studenterna som näringslivet och lärosätena i fråga. Fru talman! Vi i Centerpartiet är varma anhängare av våra lärosätens autonomi och självständighet. Vi tror att de som är bäst på att utveckla och sätta ramar för en utbildning, en kurs eller ett program är de som befinner sig nära verksamheten. Alliansregeringen och Centerpartiet har tagit viktiga steg för att ge våra högskolor och universitet större självständighet, inte minst manifesterat av autonomireformen för några år sedan. Trots denna autonomireform har vi dock fortfarande en ganska hög grad av likriktning på de svenska lärosätena. Jag tycker att det vore spännande om våra lärosäten i högre grad profilerade sig gentemot varandra och valde delvis olika utvecklingsspår i hur undervisning och innehåll ter sig. Det vore också spännande om vissa lärosäten till exempel möjliggjorde för studenter att plugga enligt ett treterminssystem, i stället för dagens höst och vårterminer med ett långt sommarlov, så att man på vissa lärosäten skulle kunna bli sjuksköterska eller civilingenjör på lite kortare tid, utan det långa sommarlov som många svenska studenter visserligen njuter av i dag. Fru talman! Högre utbildning har i ärlighetens namn under den senaste tiden kanske inte varit det politikområde där det har varit allra mest action. Mycket har handlat om att stegvis utveckla och förvalta det vi redan har. Jag tycker mig dock se tecken på att detta håller på att förändras. Jag har flera exempel. På dagens SvD Brännpunkt skriver rektorerna för Uppsala universitet och Högskolan på Gotland om hur det nya, sammanslagna Uppsala universitet med dess Campus Gotland kommer att arbeta. Det finns mycket att säga om sammanslagningar och sådana frågor, men jag vill nu fokusera på det man skriver om sina utvecklingstankar, om att skapa ett starkt centrum för bland annat Liberal Education på Gotland. Det här är ett delvis nytt inslag i svensk utbildning, och det blir väldigt intressant att följa utvecklingen av detta upplägg, som redan tidigare har funnits på Gotland men nu får ännu bättre förutsättningar att växa sig starkt. I bloggosfären, bland de bloggare som skriver mycket om högre utbildning, forskning och innovationsfrågor, finns det mycket visioner, till exempel om vad som händer den dagen utländska lärosäten vill öppna filialer här i Sverige. Vad blir svensk politiks svar när Harvard vill öppna sin första filial i Skandinavien? Andra exempel man kan nämna är att Svenskt Näringsliv för någon vecka sedan flaggade för möjligheten att starta en egen lärarutbildning. Det är väldigt spännande saker som händer, och jag tror att de markerar ett skifte i politiken för högre utbildning. Efter en tid då mycket har handlat om att sakta men säkert förvalta och utveckla det vi har kan det komma helt nya element. Centerpartiet ser detta, och jag tillåter mig att göra lite reklam för ett seminarium vi kommer att anordna i slutet av maj, där vi bjuder in många av dessa aktörer till Riksdagshuset för att höra dem beskriva sina visioner för svensk högre utbildning. Avslutningsvis vill jag sammanfatta mitt anförande med att svensk högre utbildning är bra. Vi befinner oss i vad som måste beskrivas som världsklass, och vi blir framför allt ständigt bättre - detta tack vare en alliansregering som tar kvalitet på allvar. Jag vill också upprepa min lilla prediktion eller spaning att politiken för den högre utbildningen kommer, efter en tid av lite stiltje, att bli ett av de hetare politiska områdena just för att detta är så pass viktiga frågor i en tid av internationell konkurrens och globalitet.

Fru talman! Emil Källström talar om världsklass, och Nina valde att inte kommentera att det nuvarande kvalitetsutvärderingssystemet har blivit underkänt av den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen. Därför blir jag lite sugen på att ställa samma fråga till dig: Har du någon kommentar till detta? Det kan du få svara på om du hinner. Det jag är mest nyfiken på är hur du ser på snedrekryteringen till högre utbildning. Du tror väl inte att det bara är 21 procent av barnen i familjer med lågutbildade föräldrar som är lämpade för högre studier medan 83 procent av barnen med forskarutbildade föräldrar är det? Om du inte tror det är jag nyfiken på vad du är beredd att göra för att bryta den snedrekrytering som finns i dag. Vad är du beredd att politiskt driva för frågor för att minska snedrekryteringen?
Fru talman! Det du nämnde i det förra replikskiftet, Louise Malmström, var för mig nyheter. Då har man privilegiet att svara att man inte riktigt vet. Jag har inte följt det där. Jag kan bara säga, så att säga på volley, att om något är uppenbart fel ska vi självklart rätta till det. Det gör varje ansvarsfull regering. Om någon påpekar brister ska man göra vad som krävs för att det ska bli bra igen. Men låt mig återigen komma med brasklappen att du nämner något som jag inte har hunnit ta del av. När det gäller snedrekryteringen tycker du kanske att jag gör det lätt för mig, men jag vill säga att snedrekrytering till den högre utbildningen aldrig är en fråga exklusivt för den högre utbildningen. Det handlar om att göra rätt saker i tidiga åldrar. Vi måste återupprätta den svenska skolan som en kunskapsskola, och vi måste inte minst ha ett gymnasium där vi ser individen som han eller hon är och där man har möjlighet att skräddarsy sin gymnasieutbildning som man vill ha den, så att så få som möjligt inte slutför gymnasiestudierna. Där har vi gjort många reformer som kommer att sätta sig. Även om jag är säker på att min meddebattör inte håller med mig är jag övertygad om att svensk skola är på rätt väg tack vare Alliansens reformer och fokus på området.
Fru talman! Detta med bristerna är ju inga nyheter. De invändningar som man nu har i Europa mot kvalitetsutvärderingssystemet är samma invändningar som vi har haft hela tiden och som också sektorn har haft. Detta får ni helt enkelt gå hem och kika på. Googla på vad de har sagt i dag. När det gäller snedrekryteringen ser jag i stället att de beslut som ditt parti i regeringen har varit med och fattat har ökat den. Det gör man om man inför tidigare utbildningsval, en segregerande gymnasieskola, ändrade antagningsregler och detta med meritpoäng. Man ändrar på formuleringar i regleringsbrev där det inte längre står att man behöver arbeta med breddad rekrytering som lärosäte. Inte minst missgynnas också de högskolor som är bäst på breddad rekrytering bland annat av det kvalitetsutvärderingssystem som vi talade om nyss. Jag tycker alltså att du gör fel analys av hur man ska gå vidare för att minska den sociala snedrekryteringen.

Fru talman! Vi har gjort ett par olika analyser. Jag tror ändå att svensk grundskola och gymnasieskola är på rätt väg. Inte minst sätter vi tidigt ned foten och ser vilka behov varje individ har. Man ska inte kunna gå igenom en nioårig skola utan att lära sig läsa eller räkna ordentligt. Det är något vi verkligen har satt i fokus sedan maktskiftet 2006, och vi kommer att fortsätta driva på tills målet är nått. Varenda elev ska nå sin fulla potential. Det är målet. Dit ska vi nå. Det fortsätter vi att arbeta för.

Fru talman! Först vill jag tacka flera av mina kolleger som har beskrivit det vi har ägnat oss åt när det gäller högskola och till och med forskning redan i den här debatten. Jag är siste talare från Alliansen. Olika saker har tagits upp i debatten, alltifrån den ekonomiska situationen till andra viktiga aspekter, och jag tänkte försöka mig på en liten sammanfattning. Men innan jag gör det vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer. Sverige ska vara en kunskapsnation. Vi arbetar för det. Det är en målsättning som jag inte uppfattar att oppositionen har gått emot någon gång. Men vad innebär detta i praktiken? Det innebär att vi ska ha en riktigt bra utbildning och en riktigt bra forskning. I den här debatten ska vi diskutera utbildning. Vi har två eftergymnasiala utbildningar: yrkeshögskola och universitet och högskolor. Här har vi två delar som tillhör den eftergymnasiala utbildningen och som vi har satt upp ett mål för. Man vad är det allra viktigaste för att vi ska få bra kvalitet i dessa utbildningar? Jo, det är naturligtvis grundskola och gymnasieskola. Det allra största fel vi har gjort var att ha en kravlös grundskola och att ha alltför låga krav för gymnasiet, för att knyta an till vad Louise Malmström sade om breddad rekrytering tidigare. Det här är en jätteviktig debatt för oss. Vi har mycket haft en inriktning på att ta ett helhetsgrepp över alla de förutsättningar som behövs för att vi om 10, 20 eller 30 år verkligen ska vara en kunskapsnation med kunskapen i framkant på utvecklingen. Vi vill ha en god internationell kvalitet. Vi har goda förutsättningar för studenter att lära, goda möjligheter till arbetslivet och en forskningsanknytning. För att nå dit har vi arbetat med några verktyg. Vi har arbetat med ett resursfördelningssystem. Vi har arbetat med en arbetslivsanknytning som är väldigt tydlig i Högskoleverkets ansvar. Vi har arbetat med bättre boende och studentbostäder, och vi har arbetat med mer medel till forskning. I oppositionens inlägg i debatten här har det framförts en rad myter från talarstolen. Jag blev nästan lite skraj. En av de myter som en av utskottskollegerna tog fram var att vi skulle ha en orättvis fördelning av medel till mindre högskolor och till universitet. Nej, det är samma fördelningsnyckel för alla. Och den är öppen, transparent. Det handlar om en kvalitetsgranskning. Utifrån kvalitet och vissa kriterier som är fastställda, som alla kan nå, får man tilldelning. När jag började i den här riksdagen var inte fördelningsnyckeln över huvud taget känd. Ingen visste, inte ens universiteten själva, varför de fick vissa pengar och på vilka grunder. Det var ett antal debatter om frågan, och svaret var alltid detsamma: Vi har ingen tydlig nyckel och inga tydliga kriterier för det. Någon hävdade att det var svårare för ungdomar på grund av att vi hade meritvärde för vissa ämnen. Då ska jag ta och läsa lite innantill, fru talman. Andelen 19-åringar som går direkt till högskolan från gymnasiet har ökat från 11 till 16 procent de senaste tio åren. Direktövergången har därmed ökat med 45 procent. Att antalet 19-åringar som antas blir allt fler har också sänkt medianåldern bland högskolenybörjarna. Läsåret 2010/2011 hade hälften av alla nybörjare ännu inte fyllt 21 år. Utbildningar inom naturvetenskap och teknik samt humaniora och teologi hade störst andel unga. Har vi inte stått här gång efter annan och försökt få fler att intressera sig för naturvetenskap och teknik just därför att arbetslivet har efterfrågat ett antal sådana? Vad har hänt tidigare? Ingenting. Jag kan gå tillbaka några år till. Då hade det inte heller hänt någonting. Jag kan gå tillbaka ytterligare några år. Ingenting hände då heller. Det har varit ett stort glapp under en längre tid. Vi har fått importera folk som har lust att syssla med naturvetenskap och teknik. Vissa företag har flyttat till andra länder. Här gör vi satsningar. Varför kan vi inte se det som ändå går framåt? Det finns mer att göra, men här har vi gjort satsningar som är framgångsrika. Ja, det var en del andra myter som också presenterades här från talarstolen. Var och en som läser snabbprotokollen kan se det. Men en av de delar som jag ändå vill ta upp är att det inte är överallt som det är svårt att få internationella studenter. Det är inte det för varje högskola. Lunds universitet, till exempel, vågar i dag inte marknadsföra sig ytterligare, för de har en så hög andel studenter som kommer från andra länder till Sverige. Vi har jättelyckade satsningar på sina håll, och fler kommer det att bli när olika reformer sätter sig. Det vet vi av historien. Med detta känner jag: Jajamänsan, det finns mer för oss att göra för att få det riktigt bra, men hitintills är det rejält bra.

Fru talman! Jag börjar med att göra det som jag inte gjorde tidigare. Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 9 och 25. Då har jag fått det sagt. Egentligen gällde min replik din kollega Michael Svensson. Men jag tror att du är lika bra på att svara på det här som han hade varit. Jag kan bara nämna en av de bilder som Michael gav mig, som jag inte kände igen. Det var att utbildning på universitet och högskolor är som repetition av gymnasieutbildningen. Det är inte alls min bild, och jag har ändå jobbat på högskola i 20 år. Men det får han svara för. Men sedan kommer jag till det som jag hoppas att du kan svara på. Det gäller någonting som han också tog upp. Jag vet inte om du skulle beskriva det som en myt, men det gäller den absoluta oro som finns på högskolor för nedläggningar och sammanslagningar utan att man kan välja det själv. Någon av rektorerna på en högskola säger att det är operation övertalning från Utbildningsdepartementet. Samtidigt ser vi att många mindre högskolor säger upp lärare. På en högskola drar man in runt 80 miljoner. Det är alltså inte bara rosenrött, utan det är många högskolor som är väldigt rädda. Är det bara en myt? Är deras oro alldeles obefogad?

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt intressant att lyfta den här problematiken. Först måste jag säga att varje högskolerektor naturligtvis har ansvar för att budgeten på myndigheten som han eller hon leder, ska gå ihop. Det är klart att man, om ungefär en fjärdedel av studenterna är borta av rent demografiska skäl år 2020, måste se upp och se: Vad kan vi göra åt detta? Då kan man tänka sig att man avrundar grundutbildningen och satsar mycket mer på forskning. Och när det gäller fördelningen mellan grundutbildning och forskning på lärosäten vill vi ha en ökad andel forskning. Jag hade förmånen att besöka Karlstad i fredags och lyssna på rektorn och höra hur det såg ut där. De har riktigt bra satsningar inom forskningsdelen på flera håll. De har riktigt bra satsningar på delar av grundutbildningen, och de förstärker naturligtvis det här. För vad är det som händer framöver? Ja, med ett system som innebär att det inte är några förståsigpåare som talar om att där ska det vara så många platser och där ska det vara så är det systemet självt som ser till att det ska vara riktigt bra utbildning eller riktigt bra forskningsgrupper. Och då satsar vi på detta. Och de kommer naturligtvis att finnas kvar. Oron skulle jag hellre vilja se som att det är utmaningar för samtliga lärosäten i landet. Det handlar om att de har bra utbildning, så att de får behålla sina examensrätter och att de har bra forskning, så att de kan behålla pengarna till forskningen. Vad jag säger är att alla borde vara oroliga, precis som du och jag, över hur framtiden ser ut. För vi måste alla se om vårt hus i de olika situationer som gäller för oss. Det ska naturligtvis myndighetscheferna också göra.
Fru talman! Om några år kan en liten högskola sitta på pottkanten utan varken studenter eller examensrätter. Det säger utbildningsministern. Det är alltså inte konstigt att det finns oro. När det gäller forskning - jag nämner det även om det hör till nästa del - är det ett stort problem i sig, eftersom högskolorna får mycket mindre forskningsmedel än vad universitet får. Uppsala universitet lämnade tillbaka, tror jag, någonstans mellan 10 och 15 miljoner från ett forskningsanslag som de inte använde. Samtidigt finns det högskolor där docenter och professorer står på rad för att trycka upp handlingar för att kunna söka forskningsmedel. Det är ett annat sätt att strypa. Ja, det ska vara nära forskningen, men stryper man forskningsmedlen stryper man alltihop. Professorer ger sig av. Docenter ger sig av. Då förlorar man examensrätter. Det här blir som en ond cirkel. Det låter så enkelt när man tar dem en och en, men man måste se sammanhanget. Och det är ett svårt sammanhang för många av de mindre högskolorna, för de är i den här onda cirkeln. Man satsar på de stora universiteten, och de är världsbäst. När pengar försvinner, så försvinner examensrätter och forskning. Då försvinner också studenter.
Fru talman! Nej, jag tror nog att min kollega ska läsa på lite grann, för det verkar som att hon debatterar utifrån hur det var tidigare. Det är inga forskningspengar som bara försvinner. Om det inte bedrivs forskning inom ett område och om man inte kan söka de konkurrensutsatta forskningsmedlen och om man inte kan söka de forskningsmedel som har att göra med innovation eller att man får de fakultetsmedlen direkt från staten för att det finns motsvarande antal utbildningsplatser handlar det om kvalitet i stället. De som har en kvalitetsinriktad forskning förlorar inga forskningsmedel i dag. Examensrätterna försvinner om inte Högskoleverket anser att de motsvarar den kvalitet vi kräver på utbildningen. Det är ett annat sätt att se det, och jag är glad att vi har kommit dit, för det är det som gör oss till en kunskapsnation i det globala perspektivet framöver.